Herr talman! Frågan om värdesäkring av fordringar har blivit föremål för omfattande undersökningar, bl.a. av värdesäkringskommittén, och den har också under senare år vid flera tillfällen behandlats här i riksdagen. De tre senaste åren har riksdagen avslagit motionsyrkanden som rört frågan om utgivning av värdefasta statliga obligationslån. Bankoutskottet lät under åren 1966 och 1967 remissbehandla de olika motioner som då väcktes. Man fick redan då tämligen klart för sig att expertisen här i landet avstyrker införandet av värdefasta statliga obligationslån. Riksgäldskontoret meddelade i sitt remissyttrande, att undersökningar har utförts inom riksgäldskontoret rörande olika alternativ för emission av indexreglerade lån. En sådan utredning är alltså redan klar inom riksgäldskontoret, som alltså har möjlighet att bedöma möjligheterna vid den tidpunkt då man eventuellt skulle anse det lämpligt att utge obligationer av den typ som motionärerna önskar. Utskottet skriver också i tande: » Utskottet vill erinra om att frågor om utgivande av statliga lån avgörs av fullmäktige i riksgäldskontoret.

Herr Åkerlund erinrade också om detta i sitt anförande. Villkoren för obligationslånen är sådana att om obligationerna behålls av innehavaren till förfallodagen får denne en genomsnittlig årlig förräntning på 7—38 procent. I det senaste numret av Ekonomisk Revy, affärsbankernas speciella organ, berörs just indexreglerade obligationslån. Tidskriften varnar för att riksdagen skulle gå in på en sådan linje och hänvisar till att ett dylikt ställningstagande skulle uppfattas som en diskriminering av övrigt banksparande. Utskottet konstaterar att frågan om värdefasta statliga obligationslån redan blivit föremål för undersökning. Riksgäldskontoret har också genom att under de senaste åren utge särskilda sparobligationslån i små valörer berett småsparare möjlighet att teckna sådana lån. Med hänvisning till det anförda ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Något värdesäkert sparobligationslån har väl riksgäldsfullmäktige egentligen inte utgivit. Det rör sig snarare om ett tillägg med 11/2 procent per år på den vanliga räntesatsen. Därigenom kommer man upp till den årliga förräntning på 7—8 procent som utskottsmajoriteten nämnt. Jag tror det är av stort värde att man har möjlighet att pröva värdesäkra lån. Vi vet ju att obligationslånen i takt med inflationen har förlorat en stor del av sitt värde. Det finns t.ex. ett obligationslån från 1934 som löper med 3 procents ränta. De pengar som placerades i detta lån är ju i dag inte alls värda lika mycket som då lånet upptogs. Enligt konsumentprisindex har penningvärdet sjunkit så mycket att 1 krona år 1939 bara motsvarar 30 öre i dag. 1 krona från 1949 är i dag värd 46 öre. Den obliga tion som på 1930-talet var värd 50 kronor är i dag inte värd mer än 15 kronor, vilket ju inte kan kallas värdesäkring. Det är därför angeläget att man gör ett försök med ett sådant värdesäkert lån så att även små pengar kan behålla sitt värde.
Herr talman! Det har i debatten talats om att man i Finland prövat en värdesäkring. Det är riktigt. Men man har där blivit bränd och tvingats att gå ifrån all indexreglering av sparande i denna form. Det torde vara av värde påpeka att man i vårt grannland tvingats gå ifrån sitt försök med värdesäkring, därför att resultatet inte blivit vad man önskat. Herr Åkerlund talade även om Kooperativa förbundets låneform, som ju i viss mån ansluter sig till motionärernas hemställan. Det är riktigt, men enligt de uppgifter jag fått har Kooperativa förbundets lån omfattats med ringa intresse ute i landet. Man bör ta hänsyn till detta faktum när man bedömer frågan. samfund eller kyrka, under förutsättning att minst en av de trolovade tillhörde något kristet trossamfund,

Herr talman! Frågan om prästs vigselskyldighet har länge varit brännande inom kyrkan. Redan vid kyrkomötet 1868 togs frågan upp till behandling. Sju kyrkomöten har sedan dess hos Kungl. Maj:t begärt lagstiftningsåtgärder. 1963 års kyrkomöte antog det förslag till ändring av 4 kap. 3 § giftermålsbalken, som grundats på den utredning i frågan som utförts av hovrättspresidenten Kjellin. 1968 års kyrkomöte gjorde en förnyad hemställan i samma sak. Reservanterna under reservation 1b till detta utskottsutlåtande har nu gjort kyrkomötets förslag till sitt. Denna frågas långa historia visar väl att vi här har att göra med ett problem som tarvar sin lösning och där man ej kan tjäna på ytterligare dröjsmål. Det hela handlar om, som det sägs 1 motion nr I:753 en konflikt mellan olika lojaliteter. Det är en pliktkollision, där en präst kan känna sig stå mellan staten och kyrkan. Jag instämmer i motionen då den säger att i ett samhälle som vårt, där man knäsatt principen om samvetsfrihet, skall vi försöka komma ifrån sådana processer som dessa mot vigselvägrande präster. Personligen hör jag inte till den grupp av präster som känner sig tvingade av sitt samvete att vägra viga frånskilda. Men jag respekterar dessa ämbetsbröder, även om jag inte delar deras uppfattning. Vi vet att det inom kyrkan finns olika sätt att tolka bibelordet. Det har det alltid gjort. Men där har också alltid förts samtal och överläggningar över tolkningsgränsen i strävan att komma till gemensam syn. Jag känner en del ämbetsbröder som vägrar viga, och jag vet hur allvarligt de upplever sin problematik. Här är inte fråga om en skara underliga individer med griller i huvudet och is i hjärtat. Det är ärliga och nitiska präster. Bakom deras ställningstagande står inte bara en bokstavstroende och legalistisk syn på bibelordet, där finns också — som en av dem nyligen berättade för mig — en omsorg om medmänniskor. Han menade att inte minst hänsynen till de människor som tar sin vigsel på djupaste allvar och menar sig verkligen ha hjälp av synen på äktenskapet som ett livslångt förbund, var en bärande grund för hans ställningstagande. Ty, som han sade, om nu präster viger också dem som förut brutit sönder ett annat äktenskap och kanske vållat andra svåra lidanden, om prästen uttryckligen förklarar också andra, tredje och fjärde äktenskapet som ett heligt äkta förbund, kan detta av uppriktiga människor inte uppfattas som annat än hån just mot dem som tar löftena allvarligt. Så långt min sagesman, vars allvarliga själanit ej kan sättas i fråga. Givetvis är hans uppfattning lång ifrån hela sanningen. Det finns förvisso flera aspekter i detta stora problemkomplex. Det räcker med att säga att en religiöst motiverad folkkyrka ju är till för att tjäna många grupper av människor, även sådana som misslyckas i livets olika situationer och kanske inte minst dem. Det är beklagligt att regeringen ännu inte funnit anledning vidta några åtgärder på grund av kyrkomötets upprepade gånger framförda önskemål om lagändring i giftermålsbalken. Hur allvarligt kyrkan själv ser på dagens läge i denna fråga framgår av biskopsmötets rekommendation att praxis i församlingarna i görligaste mån skall rättas efter det av kyrkomötet antagna förslaget. Detta förändrar givetvis inte rättsläget utan bygger på förhoppningen om allmänhetens förståelse. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Det gäller här som redan påpekats två skilda problem, väck ta i olika motionspar. Utskottet har i båda fallen konstaterat att frågorna har samband med problemet om obligatoriskt civiläktenskap och därmed också med frågan om förhållandet mellan kyrka och stat. Dessa frågor är ju för närvarande föremål för utredning. Utskottet har hänvisat till detta och till tidigare behandling i riksdagen samt hemställt om avslag på båda motionerna. I en sådan situation är det som bekant normalt att utredningsförslag inte föranleder någon riksdagens Ååtgärd. Men i det ena fallet, det som gäller skyldigheten för statskyrkans präster att förrätta vigsel, anser jag för min del att det finns starka skäl att nu inte avvakta en utredning som säkerligen kommer att dra mycket lång tid, i varje fall innan de slutliga ståndpunkterna blir fastställda. Ett starkt skäl är att det i sakens nuvarande läge uppstår otrevliga intermezzon, som inte minst går ut över de personer som skall ingå äktenskap och inte har någon del i de kyrkliga tvister som ligger under problemet. Härtill kommer att frågan har varit föremål för specialutredning och att ett förslag föreligger som redan godtagits av kyrkomötet och som borde kunna godtas även från de utgångspunkter som ligger till grund för nuvarande bestämmelser. Så länge vi har en statskyrka är det naturligt att alla som tillhör den kyrkan skall ha rätt att bli vigda inom kyrkan. Jag har för min del ingen förståelse för de präster som vägrar att fullgöra en skyldighet som de frivilligt har åtagit sig, men jag anser att man under rådande förhållanden kan acceptera att kyrkan inom varje församling får avgöra vilken präst som i visst fall skall ha skyldighet att förrätta vigseln. Väsentligt är dock att det sker på ett sätt som inte i något avseende kan kännas nedsättande eller förnärmande för vederbörande. Någon risk för att en sådan lösning skall leda till komplikationer i framtiden kan inte gärna föreligga. Jag anser därför att riksdagen i denna redan utredda fråga bör kunna ansluta sig till den av kyrkomötet antagna ändringen av 4 kap. 3 § giftermålsbalken och yrkar därför bifall till reservation 2 som i detta avseende överensstämmer med yrkandet i reservation 1. Beträffande den andra frågan, som gäller utvidgning av de icke-statliga kyrkosamfundens vigselrätt, anser jag att tillräckliga skäl inte föreligger att vidta någon åtgärd i avvaktan på de utredningar i väsentliga principiella frågor som pågår. Några aktuella besvärande situationer av sådan natur att omedelbara åtgärder är påkallade föreligger inte här. Det synes i och för sig också naturligt att de fria kyrkosamfundens vigselrätt begränsas till fall där någon av kontrahenterna är medlem i vederbörande samfund. Med hänvisning härtill och till de ytterligare argument som anförts vid tidigare riksdagsbehandling ber jag att i denna del få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att ytterligare åberopa och understryka 1968 års kyrkomötes behandling av frågan om prästs vigselplikt. Jag gör det inte av den anledningen att jag som ombud deltog i detta kyrkomöte, utan jag gör det för att jag anser att detta enhälliga kyrkomötesuttalande förtjänar något större uppmärksamhet än att bara redovisas i en recit i utskottsbehandlingen. Det är alltså bara fem månader sedan detta beslut fattades, och det är egendomligt att det inte påverkat utskottsmajoritetens ställningstagande. Kyrkomötets sammansättning borgar för att det är en mycket bred opinion som står bakom uttalandet att prästs ovillkorliga vigselplikt bör slopas. Nu rådande ordning har också utsatts för mycket stark kritik, och frågan som sådan är ju mycket gammal — som herr Blomquist nyss påpekade. För 16 år sedan kom det första kyrko mötesuttalandet i frågan. Det har upprepats vid 1957 och 1963 års kyrkomöten och nu så sent som den 2 oktober 1968. I Kungl. Maj:ts skrivelse till fjolårets kyrkomöte redovisades ärendet såsom beroende på Kungl. Maj:ts prövning, och jag anser därför att det är fullt motiverat att frågan motionsvägen tagits upp i riksdagen. Att en av högkyrklighetens företrädare i detta land, herr Strandberg, i kyrkomötet och frikyrkomannen herr Sörenson i riksdagen står som huvudmotionärer visar väl att frågan inte har samma teologiska udd som kanske tidigare varit fallet. Herr Sörenson har i annat sammanhang — jag syftar på en artikel i Göteborgs-Posten för en tid sedan — mycket korrekt redovisat sin inställning i frågan — sin inställning i rättsfrågan.

Men om riksdagen nu antar det vid 1963 och 1968 års kyrkomöten framlagda lagförslaget till ändrad lydelse av 4 kap. 3 § giftermålsbalken, skulle vigselskyldigheten läggas på den kyrkliga organisationen, bestående av cirka 3 000 präster. För alla medborgare skulle alltså vigselrätt föreligga. Får däremot kyrkans medverkan vid vissa vigslar karaktär av bekännelsefråga, är naturligtvis förslaget inte helt invändningsfritt, och detta har också framskymtat i olika sammanhang. Men det finns säkerligen ingen annan väg ur trångmålet. Samtliga av Kungl. Maj:t utnämnda biskopar här i landet står också bakom det s.k. Kjellinska förslaget. Nu pågår en översyn av äktenskaps lagstiftningen, och man eftersträvar största möjliga enhetlighet inom nordisk lagstiftning på detta område. I Norge och Danmark har det problem vi nu debatterar sedan årtionden bragts ur världen. Vi kan fråga varför det är så omöjligt att lösa problemet här i Sverige och varför vi skall vara mindre generösa i uppfattning och mindre humana i lagstiftning. Det ursprungliga förslaget, överförandet av vigselplikten på ett kollektiv, var på sin tid ute på remiss. Förslaget tillstyrktes, om än med reservationer, av de allra flesta remissinstanserna, däribland tretton domkapitel, de fyra i ärendet hörda länsstyrelserna, hovrätten för västra Sverige och justitiekanslern. Dessa myndigheter kan inte gärna misstänkas för att prioritera det prästerliga samvetet, men de anser att statlig tjänstemannaplikt när det gäller vigslar är en orimlighet, och ändå underkastas frågan fortfarande Kungl. Maj:ts prövning — en grundlighet — som jag tror — utan motstycke. Nu återgår första lagutskottet till sitt tio år gamla ställningstagande att lösningen av frågan kan bli beroende av utformningen av förhållandet mellan staten och kyrkan. Men 1968 års beredning om stat och kyrka skall enligt direktiven inte ta upp ärenden rörande vigsel. Frågan blir då troligtvis olöst under hela 1970-talet. Hur många pinsamma processer mot vigselvägrande präster får vi då uppleva? I lagens mening blir de vägrande prästerna brottslingar — i en annan mening martyrer. I ett samhälle som respekterar och värderar den enskildes ansvariga ställningstagande är det en anomali om sådan vägran leder till åtal, bötesföreläggande, skärpta straff vid upprepning och kanske till slut avsättning. De vägrande får nu stå till svars för »försumlighet, oförstånd och oskicklighet». Att följa samvetets bud är sålunda oförståndigt och oskickligt — en makaber klartext. Och ändå kan de vägrandes nit och redlighet knappast sättas i fråga. Att följa samvetets bud utgör ingen förmildrande omständighet. Det stämplas som tredska och måste beivras. Den präst som anser sig dementera sin egen förkunnelse genom vigsel i vissa fall skall få laglig rätt att vägra vigsel. I anledning av utskottets skrivning bör det också understrykas att det var vigselbehörigheten, inte vigselplikten, som var föremål för riksdagsbehandling för tre månader sedan. En skrivelse i det här ärendet från riksdagen till Kungl Maj:t väger kanske tyngre än upprepade framställningar från kyrkomötet. Det borde naturligtvis inte fungera så, men bortsett från denna antydan har riksdagen sin givna ansvarsställning — även i denna fråga.

Huvudfrågan för mig i detta ärende är vigselplikten i enlighet med reservation 2, men för att uppnå största möjliga enighet ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservation 1.

Herr talman! Som tidigare har anförts är det tvenne motioner som behandlas i detta utskottsutlåtande. Bägge gäller kyrklig vigsel, men den ena motionen rör behörigheten och den andra skyldigheten för präst att förrätta vigsel. Frågan om behörighet har, vilket även påpekats, flera gånger tidigare behandlats här i riksdagen. De bestämmelser som nu gäller på detta område är så utformade, att i varje fall en av de trolovade skall tillhöra samma samfund som vigselförrättaren. Nu vill motionärerna att det skall räcka med att en av de trolovade tillhör något kristet samfund. Ingen av kontrahenterna skulle alltså behöva tillhöra vigselförrättarens samfund, och detta skulle gälla även när statskyrkopräster förrättar vigseln. För dem skulle det bli den ordningen när det gäller egna församlingsbor att prästen liksom nu skulle vara skyldig att förrätta vigsel när någon av de trolovade tillhörde statskyrkan och ha rätt att viga även om bägge lämnat kyrkan men någon av dem tillhörde annat samfund. Denna senare rätt skulle inbegripa även dem som inte vore skrivna i församlingen. Rättigheter och skyldigheter blir dock ytterligare komplicerade av att motionärerna och reservanterna lagt till den bestämmelsen att bägge trolovade skall vara svenska medborgare. Det skulle exempelvis innebära att statskyrkoprästen liksom förut blev skyldig att viga församlingsbor, även om en av de trolovade var medborgare i annat nordiskt land, såvida den andre tillhörde statskyrkan. I fråga om behörigheten att viga dem som vore skrivna i församlingen men tillhörde annat kristet samfund än statskyrkan skulle däremot krävas svenskt medborgarskap för bägge kontrahenterna. Med dessa något komplicerade regler, som skulle komma att gälla för statskyrkoprästerna om det bleve bifall till det här avsnittet av reservationen, synes det som om det komme väl till pass att riksdagen godtoge även reservationens andra led, ty det syftar ju till att något lätta på prästens börda i fråga om vigselskyldigheten. Även i det avsnittet finns det emellertid ett och annat som ger anledning att sätta små frågetecken i kanten. Det sägs i motionen att när prästen har allvarliga samvetsbetänkligheter mot att vissa trolovade ingår äktenskap, så skall han kunna slippa viga, och kyrkan som kollektiv skall träda till och klara den saken. I det föreliggande förslaget till lagtext talas dock endast om att prästen inte längre skall vara skyldig att förrätta vigsel. Där lämnas alltså möjligheten öppen för andra invändningar från prästens sida än sådana som är grundade på samvetsskäl. Det har sagts i debatten att samvetsskälen gäller endast vigselförrättningen och att denna är bara en liten detalj av den prästerliga gärningen. I det sammanhanget kan det dock sättas i fråga om det inte finns risk för att personer och familjer, som i prästens ögon inte håller måttet i vissa avseenden, kunde möta prästens betänkligheter även i andra och väsentligare avsnitt av församlingsarbetet. Det förekommer ungefär 10000 skilsmässor varje år i vårt land, och omgifta människor finns det här och var. Utskottet har alltså avstyrkt dessa motioner. De små kommentarer jag gjort ingår dock inte i utskottets motivering. Utskottet anser att frågan bör kunna lösas i samband med att kyrka—statproblemen klarnar. Det har sagts, bl.a. av herr Sörenson, att hela 1970-talet kommer att passera innan dessa problem blir lösta. Jag kan nämna att den beredning som sysslar med dessa spörsmål i går lämnade ett litet remissmeddelande till utskottet, där det sägs att beredningen avser att komma med sitt principbetänkande 1971. De saker som behandlas i motionerna kommer dock inte att beröras i första taget. Vad beträffar vigselplikten för statskyrkopräster har kyrkomötet, som det erinrats om, senast förra året tagit ställning i frågan. Utskottet anser därför att något initiativ från riksdagens sida inte behöver tas, eftersom Kungl. Maj:t har uppmärksamheten riktad mot dessa ting. Vad gäller de präster i Norrbotten, som har åtalats för att de har vägrat förrätta vigsel, skulle jag vilja tillägga att de i skrivelse till justitiedepartementet har framfört som sin mening att det skulle lösa deras samvetskonflik ter därest ett system med obligatoriskt civiläktenskap infördes i vårt land. Det får förutsättas att även denna fråga kommer att tas upp till allvarlig prövning när pågående utredningar är färdiga. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! I detta utlåtande behandlas inte mindre än fyra olika motioner som från skilda utgångspunkter och med olika förslag till lösningar syftar till att från samhällets sida garantera ekonomisk gottgörelse till personer vilka lidit skada genom andra människors brottsliga verksamhet. Motionärerna angriper dock frågan på så varierande sätt, att man bör ge en komplimang till de ledamöter som svarar för utskottets skrivning för att de genom god samarbetsvilja lyckats ena så olikartade element. Men att den hälft av utskottet som åstadkommit detta är medveten om att frågan är svår finns det belägg för nederst på sidan 14 i utlåtandet. Där säges att den begärda utredningen inte bör begränsas till prövning av det förslag som finns i motionerna utan bör sträcka sig längre och vara förutsättningslös. Reservanterna anser sig ha goda skäl hävda att riksdagen bör invänta resultatet av utredninger rörande skadeståndsrätten, som om något år skall föreligga i form av en proposition. Den kommer visserligen inte att behandla frågan om skadestånd för brott, men det är väsentligt att den allmänna skadeståndsrätten får en fast grund, innan man kan bedöma värdet av en ny stor utredning av det slag som utskottet här syftar till. Inte heller reservanterna menar dock att det är oviktiga ting som motionerna tar upp. Under höstriksdagen beslöts en effektivare ordning för löneutmätning. Den lagen träder i kraft den 1 juli i år och kommer att medföra förbättrade indrivningsmöjligheter i fråga om skadeståndsfordringar, framför allt då det gäller personeller egendomsskador på grund av brott. Det kan också erinras om att samhället varje år gottgör skador som vållats av personer som rymt, utskrivits på prov eller permitterats från vissa anstalter. I årets statsbudget föreslås anslaget för detta ändamål höjt från tidigare 180 000 till 350 000 kronor. Såsom framgår av skrivningen är statens ersättningsåtagande i dylika fall föremål för särskild utredning efter rekommendation av Nordiska rådet. Enligt vad utskottet erfarit kommer de sakkunniga även att överväga att utsträcka statens ansvar till skador som åstadkommes av dem som är föremål för kriminalvård i frihet. Detta sistnämnda står i överensstämmelse med vad riksdagen uttalade 1966. Även den rättssociologiska utredning som planeras beträffande försäkringars inverkan på skadeståndslagstiftningen — också den i nordiskt samarbete — är av stort intresse i detta sammanhang. Till sist kan erinras om att socialförsäkringens grundskydd vid skador och olyckor av olika slag som kan drabba medborgarna, vare sig skadorna kommit till genom brott eller på annat sätt, efter hand har förbättrats. Det bör även nämnas vad exempelvis grupplivförsäkringarna kan betyda i detta hänseende. Det finns också möjlighet att för en billig penning frivilligt försäkra sig mot skador orsakade av brott. Allt talar sålunda enligt reservanterna för att det inte är påkallat med någon ny stor utredning av det slag utskottet föreslår. Det är all anledning att invänta resultatet av det departementsoch utredningsarbete som pågår på området. Därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den föreliggande reservationen.

Herr talman! Som herr Svedberg redan har nämnt föreligger här problem som tilldragit sig uppmärksamhet inte bara i år, utan också många föregående år.

Emellertid är väl problemet som sådant en helhet, och de som svarar för dessa motioner och som med lottens hjälp bildat majoritet i utskottet har kunnat ena sig om ett förslag till en allmän utredning som skulle ta upp problemet i dess helhet. Jag skall bara här göra några randanmärkningar till de skäl som har anförts för att man nu inte borde göra någonting och får därför kanske gå igenom de olika problem som uppkommer här. Vad man fäst största vikten vid är sådana fall där människor har blivit utsatta för våldsbrott, misshandel eller dylikt och inte av gärningsmannen kunnat få ersättning för skadan. Det gäller i första hand skada på person, och i det fallet åberopas då att de allmänna försäkringarna — sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring etc. — ger ett visst skydd. Man måste dock observera att skyddet är långt ifrån 100-procentigt. Försäkringarna ger inte full täckning i de avseenden de gäller, och de ger ingen täckning alls i åtskilliga avseenden. Det har också hänvisats till att man kan försäkra sig mot riskerna, men de människor det här är fråga om har i stor utsträckning inte tänkt på eller haft anledning att skydda sig själva genom försäkring. De som inte har tecknat försäkring är ofta de mest ömmande fallen.

Det är en modell som vi som representerar utskottsmajoriteten anser i första hand böra undersökas för att fastställa om den inte kan införas även här. Erfarenheterna från England visar att det inte behöver kosta så oerhört mycket. Vidare åberopas att man i vissa fall i Sverige genomfört en sådan ersättning med statsmedel, nämligen då skador orsakats av personer som är intagna på fångvårdsanstalter eller andra liknande inrättningar, eventuellt också av personer som är förrymda från sådana anstalter eller avvikit under permission. Detta är en sak som ligger på ett annat plan, kan man säga. Det är en åtgärd som staten vidtagit, enär man anser att skadan i viss mån är en följd av det sätt på vilket man ordnat vården av dessa interner. Man har tillämpat en form av friare vård som medför risker för särskilt dem som bor i de närmare omgivningarna till dessa anstalter men även för övriga medborgare. Därför har man ansett det vara en moralisk skyldighet för staten att åta sig detta. Det är emellertid inte i första hand sådana synpunkter som vi anser bör ligga till grund för bedömningen av denna fråga, utan snarare synpunkten att de som drabbas oförskyllt bör i ett samhälle som är så utvecklat som vårt också beredas rätt till en rimlig kompensation. Jag ber att med dessa ord få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Bara ett par ord! Herr Alexanderson erinrade om att det i utlåtandet finns uppgifter om att man i vissa länder gått in för att ge kompensation för skador av detta slag. Han nämnde i detta fall England. Där har man på försök infört liknande regler, men ännu så länge är det inte fråga om någon lagstiftning, utan de ersättningar som utgår är av nådekaraktär. Men det är väl meningen att de efter hand skall samla erfarenheter, och därför kan det tänkas att de så småningom får en lagstiftning i det här syftet. I varje fall kan man dock konstatera att grundskyddet här i landet är bättre utbyggt vad gäller beloppens storlek än i det land där dessa bestämmelser tilllämpas. Detta måste man väl också ta hänsyn till i sammanhanget.

Herr talman! I sitt utlåtande över vår motion om en utredning angående införande av påföljd av typen kortvarigt frihetsberövande i reaktionssystemet mot brott erinrar första lagutskottet om att ganska kort tid förflutit sedan samma fråga senast behandlades. Det är knappt ett halvår sedan, och utskottet förklarar att det inte har inträffat några omständigheter av vikt som skulle kunna föranleda ett ändrat ställningstagande. Man kan naturligtvis säga att det på sätt och vis är ett riktigt konstaterande. Utskottet har inte ändrat uppfattning, och jag skulle kunna säga på samma sätt att det inte heller har inträffat någonting som förändrat vår inställning till det här problemet. Men jag kan ändå inte underlåta att påpeka en sak, som jag tycker är av en viss betydelse.

Det betyder att underlaget för utskottets tidigare ställningstagande kanske inte var riktigt så fast och bestämt som man skulle kunna förledas att tro. Jag vill understryka att vi med motionen, som man väl kan säga utmynnar i ett önskemål om ett kortvarigt arreststraff, visst inte är så blodtörstiga som man skulle kunna föranledas att tro av själva ordet arreststraff. Det är snarare precis tvärtom. Vi vill att man med ett snabbt, bestämt och kraftigt ingripande skall markera för ungdomar, som inte är så befästa i sin brottslighet, att samhället inte tolererar brott. Det gäller att ingripa och hindra att dessa ungdomar hamnar i en än värre situation än den de befinner sig i. Det är detta vi vill uppnå med det här förslaget. Därför, herr talman, vidhåller vi vår ståndpunkt, och jag hemställer om bifall till den reservation som finns fogad till utlåtandet.

Herr talman! Herr Lidgard har ju redan refererat de skäl som utskottet anfört, nämligen att utskottet inte haft anledning att gå ifrån de synpunkter som det tidigare lagt på denna fråga. Jag vill emellertid komplettera herr Lidgards framställning med att det inte bara är möjligheten till intagning för utredning på ungdomsvårdsskola som finns, utan en hel del andra möjligheter som också närmare har angivits i utskottsutlåtandet. Inte minst bör man kanske påpeka Jag skulle för min del mycket gärna se att man närmare bearbetade de erfarenheter som man har vunnit under tilllämpning av de bestämmelserna. Det kan i varje fall konstateras att man inte har använt dem i sådan omfattning att de anstaltsresurser som står till förfogande har varit för små. Det har kanske snarare i en del fall varit problem i motsatt riktning.

Jag tror därför att vi för närvarande inte har någon anledning att gå in på en sådan allmän utredning som motionärerna föreslår och ber följaktligen att få yrka bifall till utskottets hemställan. b) uttala, att vid utmätande av straff för narkotikabrott någon åtskillnad ej borde göras med avseende på skilda slag av narkotiska preparat.

Herr talman! För exakt på dagen ett år sedan behandlade vi här i kammaren ett utlåtande från andra lagutskottet i anledning av proposition med förslag till narkotikastrafflag och ändring av andra i sammanhanget gällande lagar. Redan det faktum att Kungl. Maj:t inom ett år kommer tillbaka med ny proposition i ärendet talar sitt tydliga språk om hur allvarligt det svenska samhället i dag ser på narkotikaproblemet. Bakgrunden finns kort och klargörande uttryckt i några få rader i propositionen, där departementschefen säger: »De erfarenheter som vunnits sedan narkotikastrafflagen trädde i tilllämpning talar för att straffet för grovt narkotikabrott behöver skärpas. Den illegala handeln med narkotika visar tendenser att tillta och få en alltmer svårartad karaktär. Brottsligheten blir allt grövre och präglas av förslagenhet och hänsynslöshet.

Innan jag går över till att diskutera utskottsmajoritetens ställningstagande i straffsatsfrågan, vill jag bara framföra några allmänna synpunkter. Departementschefen förutskickar i propositionen ökade insatser inom upplysningsverksamheten och vårdområdet, dock utan att närmare konkretisera eller ge några tidsuppgifter om när förslagen skall läggas fram — jo, på en punkt som jag strax återkommer till. Han framhåller också att ytterligare polisiära och kriminalpolitiska åtgärder är nödvändiga att vidta.

En alltmer intensifierad vård av narkokmaner är en ytterst väsentlig del av arbetet i kampen mot narkotikaepidemin, och här är att hoppas att ansträngningarna från såväl statens som huvudmännens sida skall ge önskade resultat. Vi vet att vi måste vara beredda att i detta sammanhang i hög grad räkna med sluten vård. Vi ställs då alltmer inför problemet med narkomaner som inte frivilligt underkastar sig vård. Skall dessa anses sakna sjukdomsinsikt och omhändertas mot sin vilja? Skall i så fall lagen om sluten psykiatrisk vård kunna användas, eller måste den ges en klarare utformning? Vi får anledning att behandla dessa frågor längre fram i vår, då departementschefen förutskickar en proposition i ärendet. Vad beträffar informationens roll i kampen mot narkotikaepidemin så är det nödvändigt att från ansvarigt håll sprida sådan information att ingen frestas att av nyfikenhet pröva narkotikans verkningar. Informationen i skolorna måste här tillmätas den största vikt. Massmedias betydelse i sammanhanget är otvetydig. Deras ansvar är utomordentligt stort. Vi kan tacksamt notera de insatser av positiv art som nu görs i den frågan såväl av Sveriges Radio som av svensk press i stort. Vi får längre fram i vår också till fälle att behandla frågan om ökade resurser till narkotikapolisens och tullens förfogande i deras kamp mot narkotikabrott och smuggling av narkotika. Redan nu har vi sett vad den ökning av polisens resurser som skedde genom förra årets anslagshöjning betytt för antalet narkotikabeslag, för avslöjande av olika narkotikabrott, för sprängning av ligor osv. Det är av yttersta vikt att polisen och tullen förstärks såväl personellt som materiellt. Att det internationella samarbetet vidgas är också ofrånkomligt. Den insats som från svensk sida gjorts i FN:s narkotikakommission i januari är värd att tacksamt notera. Så vill jag ta upp frågan om den skärpta lagstiftningen och det förslag som utskottet framlägger. Det ansluter sig helt till propositionens förslag. När man har att bedöma detta förslag till straffsats för grovt narkotikabrott och grov varusmuggling, nämligen fängelse i lägst ett och högst sex år, kan man inte låta bli att göra en jämförelse med straffsatserna för vissa brott enligt brottsbalken. Man finner då att för mord döms till fängelse i tio år eller på livstid, för dråp till fängelse lägst sex och högst tio år. För grov misshandel ligger strafflatituden mellan ett och tio år och för våldtäkt mellan två och tio års fängelse. Grov mordbrand medför fängelse mellan sex och tio år eller på livstid och mordbrand ger mellan två och åtta års fängelse. Samma straffsats föreligger vid allmänfarlig ödeläggelse. Vid grov stöld, grovt bedrägeri, grov förskingring, grov oredlighet mot borgenärer och grov urkundsförfalskning är minimistraffet fängelse sex månader och maximistraffet fängelse sex år. I motioner från vårt håll har vi framhållit hur lagstiftningen ser på det brott som benämnes spridande av gift eller smitta, där maximistraffet för normalbrottet ligger vid fängelse i sex år. Det är dock att märka att vid grovt brott skall dömas till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst tio år eller på livstid. När bedömning görs om brottet är grovt skall vikt läggas vid om det skett med uppsåt att skada annan till liv eller hälsa eller om många människor utsätts för fara. Sistnämnda aspekter synes mig väl värda att uppmärksammas även vid de narkotikabrott det nu är fråga om. Rättspolitiska överväganden förefaller mig tala för att maximistraffet för grovt narkotikabrott och grov varusmuggling som gällt narkotika bör placeras någonstans mellan sex och tio år. Betänkligheter finns mot att förlägga maximistraffet på den nivå som gäller för de grövsta brotten i brottsbalken. Men å andra sidan synes mig ett maximistraff om sex år — det som gäller i fråga om de grova förmögenhetsbrotten — vara för lågt. Grova narkotikabrott måste — det är vi väl alla överens om — kunna bestraffas hårt för att verka avskräckande på dem som samvetslöst är beredda att för egen vinnings skull sätta inte minst unga människors liv och hälsa på spel. Allmänpreventionens krav måste här vid behov kunna hävdas. Med hänsyn till de överväganden och avvägningar som jag här gjort finner jag det riktigt att maximistraffet för de aktuella brotten sätts till åtta år i stället för av propositionen föreslagna sex. Herr talman! Låt mig till sist framföra en förhoppning. Lagstiftarens intention måste väl vara att vid en lags tillämpning det alltid sker en individuell prövning. I det stämningsläge vi nu befinner oss i här i landet när det gäller narkotikabrott förenklar man gärna det hela så att det bara finns två grupper: langare och knarkare. Och man säger att langare skall ha fängelse och knarkare vård. Verkligheten är väl den att det också finns en mellangrupp som både är narkomaner och langare. Nu är det min förhoppning att domstolar och åklagare tar vederbörlig hänsyn till att även en langare kan vara en människa som är sjuk i narkomani och därför i första hand behöver vård. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation I.

Herr talman! Narkotikamissbruket har inte haft någon större aktualitet förrän under de senare decennierna; under 1950-talet och i början av 1960 talet var väl narkotikamissbruket i stort sett koncentrerat till Stockholm. Därefter var det Göteborgs tur att drabbas, och i dag har missbruket spritt sig till nästan hela landet. Ingen av de större städerna torde vara fri från narkotikamissbruk, och av de medelstora och små städerna och tätorterna är det ytterst få som inte har stött på problemet i någon form. De allvarligaste formerna av missbruk torde dock fortfarande förekomma i eller omkring Stockholm. Spridningen ut över landet och det ökade missbruket på de platser där missbruk tidigare förekommit måste innebära att nya grupper har kommit i kontakt med narkotika, och den största ökningen av missbruket torde ha skett i skolorna. Det har uppgivits att langare på vissa håll medvetet försökt att bygga upp en marknad bland skolungdomarna genom att upprätta försäljningsställen i skolornas omedelbara närhet. Det medför också att medelåldern bland narkomanerna blir allt lägre. Narkomanin har haft en förödande inverkan för många människor, framför allt för ungdomar, och de skador som uppkommit är mycket svåra att reparera. Jag vill då konstatera ett par saker, nämligen för det första att vi har fått uppmärksamheten riktad på detta problem i högsta grad, och det är ju värdefullt, samt för det andra att det finns en positiv inställning till att åtgärder skall vidtagas på något sätt. Som herr Blomquist nämnde, finns det en mellangrupp, men huvudsakligen rör det sig om två stora grupper: dels de som använder narkotika, dels de som försäl jer den. De som använder narkotika är kanske påverkbara genom upplysning och försök till vårdåtgärder av olika slag, medan däremot den andra gruppen — langarna — utgör samhällets verkliga marodörer, som knappast påverkas av annat än risken för upptäckt och straff. Reservanterna har därför ansett att hårdare åtgärder måste vidtas. Som det har erinrats om, är det ett år sedan riksdagen antog narkotikastrafflagen. Då trodde vi väl att lagen skulle vara tillräckligt avskräckande, men så har inte blivit fallet, utan tvärtom har under det senaste året narkotikamissbruket ökat avsevärt. Fram emot hösten blev rapporterna om missbruket allt tätare, frågan togs upp i interpellationer, och i mitten av december sammankallade rikspolischefen polisfolk från hela landet för att dra upp riktlinjerna i kampen mot narkotikan, något som säkerligen lett till ganska goda resultat. Regeringen sammankallade till en konferens omkring årsskiftet, en kommitté av verkschefer tillsattes och ett regeringsprogram i 10 punkter utarbetades. Då centerpartiet har föreslagit en skärpning av straffen, vill jag betona att vi ingalunda menar att en straffskärpning är det enda verksamma medlet i bekämpandet av narkotikamissbruket. I den motion som vi har väckt föreslås också andra åtgärder som vi anser vara av stor betydelse.

Vad frågan nu gäller är närmast straffsatserna. Det har självfallet varit mycken diskussion om storleken av straffsatserna. I propositionen föreslås att maximistraffet för grovt narkotikabrott och grov varusmuggling av narkotika skall höjas från nuvarande fyra års fängelse till sex års fängelse. Vi har i vår motion föreslagit ett straff av ända upp till tio års fängelse för grova narkotikabrott. Massor av volymer har skrivits om straffets eventuella avskräckande effekt. Hur pass stor effekten är torde vara svårt att avgöra. Om en människa slår ihjäl någon annan under ett affekttillstånd eller i hastigt mod, kan det diskuteras huruvida straffet har en avskräckande effekt. Men detta gäller inte för den grupp vi här har att göra med. Människorna inom den gruppen har med berått mod planerat sitt handlande och kan förutse följderna. Därför måste deras åtgärder mera likställas med mord. De vet mycket väl att när de förleder någon att använda narkotika så innebär det i många fall att vederbörande dör. Straffet för mord är fängelse i tio år eller på livstid. Även för grov misshandel är maximistraffet tio år. Jag skulle vilja göra ytterligare en jämförelse. I brottsbalkens 13 kap. 7 § heter det: »Om någon framkallar allmän fara för människors liv eller hälsa genom att förgifta eller infektera livsmedel, vatten eller annat, på annat sätt sprida gift eller dylikt eller överföra eller sprida allvarlig sjukdom, dömes för spridande av gift eller smitta till fängelse i högst sex år. — Är brottet grovt, skall dömas till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst tio år, eller på livstid. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om det skett med uppsåt att skada annan till liv eller hälsa eller om många människor utsatts för fara.» När det gäller personer som handlar med narkotika tycker jag att det är uppenbart att gärningen skett med uppsåt att skada annan till liv eller hälsa — vederbörande vet så väl hur det kommer att sluta för dem som de har förlett. Detsamma gäller om det andra kriteriet »eller om många människor utsatts för fara». En langare säljer inte bara till en kund utan har i regel en stor kundkrets. Därmed är också det sista kriteriet uppfyllt. Denna paragraf i brottsbalken är ett klart uttryck för att narkotikalangarna gör sig skyldiga till en gärning som ligger mycket nära vad som kan betecknas som mord. I propositionen har sagts att tillverkare och importörer av narkotika är väl medvetna om de straff och upptäcktsrisker som finns i olika länder. Sverige skulle vara ett land där man ser mildare på dessa brott. Departementschefen säger vidare att brottsligheten blir allt grövre och präglas av förslagenhet och hänsynslöshet. I propositionen redovisas också vad rikspolischefen har anfört, nämligen att »dessa personer betraktar Sverige som en mycket tacksam marknad, bl.a. på grund av att straffreaktionen är mild i jämförelse med förhållandena i många andra länder, som berörs av den illegala narkotikatrafiken. Om man vidare jämför med de svenska straffsatserna för grövre förmögenhetsbrott och med dem för brott mot person, ter sig straffen för de grova narkotikabrotten som lindriga.» Jag nämnde att gruppen langare icke påverkas av annat än risken för upptäckt och för straff. Självfallet är det den mycket stora vinsten för vederbörande som driver honom till att fortsätta försäljningen. I andra lagutskottets utlåtande har framhållits att utskottet inte tror att det är så stor nytta med att förlänga strafftiden.

I hela vår differentierade lagstiftning har vi anpassat strafftidens längd efter olika brott och därmed de facto sagt ifrån att vi anser att ett längre straff har mer avskräckande effekt. Man måste också säga sig att det är en jättevinst för samhället att ha dessa fruktansvärda brottslingar inom lås och bom, så att de inte kan bedriva sin verksamhet. Är de under lång tid avstängda från att sälja har de åtminstone något svårare att komma i gång med sin försäljning när de kommer ut — om de inte under en ganska lång strafftid har blivit avskräckta från att någonsin börja sälja narkotika igen. Herr talman! Jag skulle också vilja ta upp en fråga som debatterades i andra kammaren och som gäller ungdomsvårdsskolorna. Det har stått i tidningarna om ett uttalande av en utredningsman, som sagt att av de elever som före intagning på ungdomsvårdsskolor inte haft erfarenhet av narkotika hade 47,9 procent vid intervjutillfället hunnit debutera med haschrökning, 26,1 procent med oralt missbruk och 21,4 procent med intravenöst missbruk. Med andra ord hade varannan tidigare haschfri elev börjat röka hasch sedan han kommit till skolan. Vi kallar ju skolorna ungdomsvårdsskolor och har lagt betoningen på ordet vård. Jag anser att de anförda siffrorna är förfärande och hoppas att socialministern med all kraft tar itu med detta problem, så att vi får en vård som inte kommer att ge sådana resultat som de här kon staterade i fråga om narkotika på dessa skolor. Herr talman! Det anförda behöver inte anses vara polemiskt mot någon, eftersom jag tidigare sade att det finns en mycket positiv inställning när det gäller att verkligen vidtaga åtgärder. Jag anser det i reservation II framförda yrkandet om den längre strafftiden i högsta grad motiverat och yrkar alltså bifall till reservation II.

Herr talman! Det föreliggande förslaget från Kungl. Maj:t om skärpning av straffen för narkotikabrott till ett maximum av sex år är en mycket ovanlig företeelse. Under en tid av ett år, det har redan berörts, är riksdagen beredd att två gånger väsentligt skärpa straffet för samma brott — en händelse som jag skulle tro att ingen av oss har upplevt tidigare. Orsaken till att detta nya lagförslag har framlagts är väl helt enkelt att den lag som antogs förra året inte på något sätt har kunnat hejda den farliga och förödande narkotikaepidemin. Lagen från 1968 hade inte någon avskräckande verkan, utan narkotikamissbruket har vuxit med en våldsam hastighet under de senaste åren och spritt sig över hela landet. Även om det dröjde alltför länge innan regeringen vaknade till och började uppmärksamma de faror som här hotade hälsar jag med största tillfredsställelse att man på olika sätt mobiliserar krafter för att spåra narkotikabovar och missbrukare, så att missbruket kan minska. Utskottet gör ett uttalande om att när det gäller brottslingar av den typ som sysslar med illegal narkotikahantering är en ytterligare straffskärpning inte av någon betydelse. Det är inte avgörande, säger man, med några år ytterligare. Detta har också citerats av herr Bengtson. Det uttalandet kan knappast vara allvarligt menat utan får betraktas som en yttring av solidaritet med vad regeringen föreslår. Detta är alltid det rätta ur majoritetens synpunkt. Någon ändring kan inte tillåtas. När ett maximistraff på fyra år ansågs vara rätt avvägt för ett år sedan och möjligheten till straffutmätning efter denna lagstiftning inte haft någon som helst betydelse, då är det svårt att ett år senare vara säker på att ett maximistraff om sex år är den rätta avvägningen. Ett maximistraff på åtta eller tio år kan ha lika stort berättigande och skulle vara av värde när det gäller dessa problem.

Enligt utskottets mening är det av större betydelse än ett ännu högre straffmaximum att man genom effektiva insatser från polisens och tullens sida ökar risken för upptäckt av brott. Detta uttalande är alldeles riktigt och hälsas med särskild tillfredsställelse eftersom vi vid olika tillfällen kraftigt understrukit betydelsen av polisens insatser när det gäller att hejda narkotikaeländet. Polisens och tullens insatser är av stor vikt när det gäller att rädda först och främst ungdomar — rädda dem till livet eller från livshotande skador. I motion från moderata samlingspartiet har vi tagit upp frågan om tvångsingripande mot narkomaner, en sak som herr Blomquist redan berört. I vår motion föreslås att lagen om sluten psykiatrisk vård skall få en sådan utformning att narkomaner som inte frivilligt underkastar sig vård skall betraktas som sjukdomsfall så att de kan omhändertagas mot sin vilja och beredas en angelägen vård. Nu är ett förslag från socialstyrelsen under remissbehandling, och proposition skall avlämnas under vårriksdagen. Här kan dock påpekas att om utskottet kostat på sig att bringa vår uppfattning till Kungl. Maj:ts kännedom så skulle detta ej ha skadat. Men här skall man till varje pris alltid följa den principen att vad regeringen föreslår är rätt och riktigt och något därutöver får inte förekomma. Men när man aldrig vill lyssna på oppositionens synpunkter så blir det lätt så som det nu blivit i narkotikafrågan, man hamnar i ett katastrofläge som blir mycket svårt att komma till rätta med och måste tillgripa åtgärder som ingen för bara ett halvår sedan trodde skulle komma till användning. Hur mycket lättare skulle det inte ha varit att komma till rätta med narkotikaproblemet om man redan något år tidigare vidtagit kraftiga åtgärder. Då hade man kanske inte åter behövt öppna stängda fängelser, varom vi fått upplysning de senaste dagarna. Även om denna sak inte behandlas i denna proposition eller i utskottsutlåtandet så måste man, vilket också skett, fråga sig hur det egentligen är ställt med vårdmöjligheterna för dessa sjuka individer. I proposition nr 7 1968 uttalades bl.a. att samhällets åtgärder i första hand skall vara att hjälpa och bota, inte att straffa, vilket är särskilt viktigt med tanke på det unga klientelet — en uppfattning som helt kan godtagas. Det åligger kanske inte riksdagen att ordna dessa vårdmöjligheter. Men vi får under inga förhållanden glömma bort att narkotikamissbrukarna är sjuka individer som behöver all den vård som kan lämnas. Hur är det i detta avseende när nu ett betydande antal narkotikabovar — jag kallar dem dödens hantlangare — och narkotikamissbrukare kommer in på fängelserna, kommer in på sjukhusen i den mån de kan tagas emot där? Får dessa, som är att betrakta som sjuka människor, den vård som de borde få, när det är en sådan allvarlig brist på vårdplatser och på läkare, som kan läm na en god hjälp till dem som är i stort behov av den hjälp läkarvetenskapen kan ge? Här måste uppmärksammas kriminalvårdens behov av vårdresurser. De är tydligen illa tillgodosedda. Har här tagits krafttag från ordningsmakten för att spåra upp dessa narkotikaoffer fordras också kraftiga tag på vårdområdet. Visst har polisen och tullen stora uppgifter. Men det ligger också ett stort ansvar på de myndigheter som har att svara för vården av de individer som dödens hantlangare i många fall gjort till människovrak.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

Herr talman! Mitt inlägg i debatten har inget samband med den föreslagna straffskärpningen för narkotikahanteringen, utan det är närmast funderingar som tulltjänstemän i övre Norrland har haft när det gäller deras arbete. En stor del av narkotikan kommer ju via våra gränser, alltså från andra länder. Därför är tullen den första som skall bevaka att ingen narkotika kommer in. Det är ingen lätt uppgift med hänsyn till den ökade mängd av svenskar och även andra personer som passerar över våra gränser. Man har nu kommit underfund med att när nu polisen och tullen får ökade personella och materiella resurser till sitt förfogande, sker ett visst slöseri. Vi har exempelvis i Luleå sedan många år tillbaka en tullkryssare som bevakar farvattnen mellan Seskarö i norr och Skellefteå i söder, och den har haft en stor funktion att fylla när det gällt att bevaka yttre havsbandet där. Nu har också polisen i Luleå fått en liknande kryssare. Det innebär att man nu har två tullkryssare där uppe. Vad jag efterlyser är ett bättre samarbete mellan tullverket och polisen i dessa stycken. Det kan vara onödigt att ha två båtar som bevakar samma farvatten. Jag tror också att tullverket har större möjligheter än polisen i detta bevakningsarbete. Polisen har hela länet att bevaka, den kan ena dagen vara uppe i malmfältet och andra dagen nere i Piteå. Tullen däremot har en daglig kontakt med den befolkning som bor i området längs kusten, den känner väl till farvattnen och vet vilka vägar som eventuellt kan användas av smugglarna. Man skulle nog få ut mycket mera, om tullverket skulle överta en hel del av denna bevakning. Det gäller inte enbart materielen, det gäller också de s.k. narkotikahundarna. Tullen skall bevaka inte bara farvattnen, utan bilarna, fartygen, flygplanen. Narkotikahundarna har visat sig mycket effektiva i detta arbete. Därför är det önskvärt att tullpersonalen blir utrustad med sådana hundar. När tullen gjort ett beslag skall sedan polisen kopplas in. Jag har velat framföra de här synpunkterna. Jag hade tänkt interpellera i denna fråga och vände mig till finansminister Sträng. Han rådde mig att ta upp problemet i denna debatt. Därför vill jag fråga finansministern som ansvarig för tullverket, om han vill medverka till ett bättre samarbete mellan polisen och tullverket när det gäller narkotikaspaningen och gränsbevakningen. Det skulle också vara önskvärt att ge tullpersonalen en bättre utbildning när det gäller att komma till rätta med denna smuggling. Det är på listiga sätt som man för in dessa medel. Därför vore det också önskvärt att ge tullens personal en utbildning åsyftande att effektivisera spaningsarbetet. Under alla omständigheter är det tullen som bör svara för bevakningen av den första gränsen som man har att övervaka även när det gäller narkotika insmugglingen. Sedan narkotikan väl kommit in i landet är det alltid svårare att bekämpa den. I övrigt har jag inget annat att säga i dessa stycken än att instämma med andra lagutskottets majoritet.

Herr talman! Förra hösten riktades stark kritik mot den tveksamhet som statsmakterna lade i dagen när det gällde att stoppa tillflödet av narkotika till landet och till den s.k. knarkmarknaden. Jag deltog i den kritiken och krävde höjda straff samt förstärkning av polisens resurser.

Jag har själv gjort jämförelser mellan det straffmaximum som råder nu — fyra år — och det som gäller andra brott som herr Blomquist har räknat upp. Att jag ändå kommer att rösta för utskottsförslaget beror på några synpunkter som jag har ansett mig böra anföra. För det första tycker jag att redan den 50-procentiga höjning som nu sker i straffskalan efter ett år är en betydande framgång. Uppriktigt sagt är det att betrakta som något unikt, såsom herr Sveningsson också har påpekat, och jag tror inte att krav på ytterligare höjningar f.n. ger något resultat. Därför har jag ansett mig böra avstå från ett sådant yrkande. För det andra har jag tillmätt värdet av att man får enhetliga straffskalor inom hela Norden för dessa brott som en mycket betydelsefull sak. Det bör inte vara så som någon nämnde här — jag tror att det var herr Sveningsson — att storlangare av narkotika kan resonera som så att det är lägre straff i det ena landet än i det andra och att man därför väljer att operera från det land där straffet är lägst. Det är rimligt att försöka hålla straffskalan lika i de nordiska länderna. Sedan man nu ändrat straffskalan i Danmark och Norge så att man även där har sex år, tror jag att vi för tillfället inte bör gå längre här. Jag vill dessutom påpeka att en brottsling ju sammanlagt kan bli dömd till åtta år, och de större narkotikaförbrytarna har ofta gjort sig skyldiga till sådana handlingar att man kan utdöma ett sådant straff, om det skulle anses lämpligt att ta ut maximum. För det tredje tror jag att man bör betrakta straffet samt polisens och tullens resurser som delar av en enhet. Om man har en kraftig strafflagstiftning och en svag polisoch tullbevakning är värdet av straffskärpningen inte så stort; om man har stark polisbevakning och en svag strafflagstiftning blir resultatet detsamma.

Regeringen har nu föreslagit en förstärkning av polisens resurser. Jag måste tyvärr konstatera att denna förstärkning är av betydligt mindre omfattning än vad rikspolischefen begärt. Jag hoppas därför att riksdagen när vi om några veckor skall behandla denna fråga kompletterar regeringsförslaget med en ytterligare förstärkning. Det är nämligen väsentligt att övervakningen är mycket stark, ty först då får strafflagen den effekt som vi alla önskar. Med dessa ord har jag, herr talman, velat göra en personlig deklaration om varför jag inte avser att stödja krav på en större ökning av straffskalan än vad regeringen har föreslagit.
Herr talman!

Meningsskiljaktigheter har uppkommit i samband med den straffskärpning som föreslagits i propositionen. I en motion har yrkats en höjning från föreslagna sex år till åtta år, i en annan motion har yrkats en höjning till tio år. Utskottet har inte funnit några särskilt starka skäl för att anta att en ytterligare höjning av straffskalan skulle få avsedd inverkan. En person som handlar med narkotika och gör det på grund av de stora förtjänster som försäljningen kan ge tar inte stor hänsyn till om det straff han riskerar ligger vid sex, åtta eller tio år, om det visar sig att ytterst få av dem som sysslar med denna illegala hantering blir upptäckta och lagförda. Herr Sveningsson säger att den höjning som företogs föregående år från två år till fyra år såsom maximistraff inte visat några resultat under den tid som gått sedan dess. Jag vet inte om man över huvud taget kan vänta sig en så snabb reaktion så att man skulle kunna ha någon mening om resultatet när motionerna skrevs. Det har under föregående år satts in ytterligare resurser för att spåra upp dem som handlar med narkotika och sprider ut den över landet. Såvitt man förstår av de många rapporter som kommit från polismyndigheterna har polisens åtgärder fått en betydligt större effekt än tidigare. Det betyder dock inte att alla narkotikabrottslingar ännu har ställts inför domstol och blivit dömda.

Självklart har utskottet också vid sin prövning haft att syssla med andra ting som sammanhänger med narkotikamissbruket. Vårdsidan måste byggas ut, men det är ju inte andra lagutskottets sak att ta ställning till den frågan — den faller under annat utskott, även om den ändå diskuterats. Det har också här konstaterats att det är svårt att komma till rätta med missbrukarna, eftersom de inte vill underkasta sig vård. Det är väl en av orsakerna till att det här i kammaren i dag har efterlysts en ändring i lagen om sluten psykiatrisk vård, så att man kan kvarhålla sådana narkotikamissbrukare som vill lämna sjukhuset och vården innan de har blivit avgiftade i tillräcklig utsträckning. Herr talman! Jag tror följaktligen att andra lagutskottet i sitt förslag har tagit hänsyn till den stora utbredning som narkotikan har fått i landet. Farhågorna för att ytterligare spridning kan ske finns fortfarande kvar, men vi har utgått ifrån att den skärpning av lagen som nu föreslås tillsammans med de ökade resurser som ställts till polisens och tullens förfogande skall ge resultat. Vi räknar också med att en resursökning kommer till stånd på vårdsidan, där dock avgörandet närmast ligger hos huvudmännen för sjukvården. Herr talman! Jag hemställer om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det råder inget som helst motsatsförhållande mellan min uppfattning och vad herr Strand sade beträffande uppdagande av narkotikabrott och dylikt. Vi är fullkomligt överens om att det är det mest betydelsefulla, men därför behöver man väl inte ge upp tanken på att ytterligare skärpa straffet. Man bör tänka på att det är hänsynslösa människor som sysslar med denna försäljning. De räknar med alla eventualiteter. Jag är övertygad om att de också räknar med att en del av deras kunder helt enkelt kommer att dö av narkotikan, och de räknar nog lika kallt med sex eller tio års fängelsestraff. Därför är de inte heller påverkbara genom den risken. Jag vill tillägga att jag tror att det är mycket viktigt att straffutmätningen har stöd i svenska folkets rättsmedvetande. Det råder en så hård stämning mot dessa marodörer att det inte skulle möta något nämnvärt motstånd hos svenska folket, om man beslutar ett mycket hårt straff. De föräldrar som har fått lida genom att deras barn lockats in på narkotikamissbruk skulle säkerligen vara högst benägna till en straffskärpning som innebar fängelse i inte mindre än tio år. Beträffande den nordiska samordningen i denna fråga vill jag säga till herr Lundström, att det är riktigt att en samordning bör förekomma, men det finns ju två möjligheter att undvika olikheter. Om ett land finner det lämpligt att skärpa straffet så får de andra länderna antingen överväga en straffskärpning även de, eller också får man vända sig till Nordiska rådet med en gemensam framställning. Båda vägarna är möjliga. Om Sverige ytterligare skärper straffet, kan en skärpning mycket väl övervägas också i de andra nordiska länderna.

Herr talman! Läser man propositionens förslag och sedan utskottets argumentering för ett straffmaximum på sex år, finner man väl ändå att båda egentligen grundar sig på ett enda sakargument, det som herr Lundström framförde. Med sex år får vi, som man säger, en samordning av maximistraffet för grovt narkotikabrott i de skandinaviska länderna. Självklart är en sådan samordning av värde, men man kan väl ändå fråga sig om inte problemet med narkotika i vårt land för närvarande är så stort, så brännande och nödvändigt att komma till rätta med, att man kan se sig nödsakad att göra avvikelser från enhetligheten. Rent rättspolitiskt kan jag inte, vare sig i propositionen eller i utlåtandet, finna någon egentlig argumentering för sex år. Jag lade märke till att lagrådet framhåller att vid tillkomsten av den nu gällande narkotikastrafflagen sade man att man verkligen kunde ifrågasätta om inte straffmaximum borde bestämmas ännu högre än vad då föreslagits. Jag menar, herr Strand, att den avvägning som gjorts från vårt håll och som mynnar ut i förslaget om åtta år nog är rättspolitiskt hållbar.
Herr talman! Jag förmodar att både motionärer och reservanter har klart för sig att förslaget om sex år inte är någonting som tillkommit i all hast. Det har lagts fram efter mycket noggrann förberedelse, och lagrådet har fått yttra sig över det. Jag förmodar att det också förekommit samtal med de nordiska kontaktmännen i denna fråga, eftersom frågan om ett straffmaximum på sex år tydligen kommer att aktualiseras — om den inte redan är aktualiserad — i samtliga de nordiska länderna. Det är självklart att herr Blomquist har rätt i att även om man kommit överens om att försöka följa linjen om sex år för att det skall bli en samordning i Norden, så kan vi naturligtvis frångå den linjen under motivering att det också kan bli samordning om ett annat antal år. Det är jag naturligtvis inte blind för. En viss roll har det väl spelat i utskottet att man just i de nordiska länderna överväger en lagstiftning av samma innebörd som den nu diskuterade, alltså med ett maximistraff på sex år. Jag finner inte någon anledning att satsa på det antagandet att motionärer och reservanter skulle ha bättre möjligheter att bedöma vad som skulle kunna vara lämpligt i dagens läge än det som ligger bakom propositionens förslag. Följaktligen tycker jag att, som saken nu ligger till, måste det alternativ som propositionen har förelagt riksdagen vara det bästa.
Herr talman! Narkotikafrågan har vissa speciella drag som gör att det krävs vissa speciella åtgärder för att man skall komma till rätta med den. Det drag som enligt min mening är det mest slående är den ökning av narkotikamissbruket som under de allra senaste åren har kunnat konstateras, alldeles särskilt hos ungdomen. Det gör att man, som regeringen också har bestämt sig för att göra, måste vidta åtgärder som vi annars inte skulle vilja tillgripa för att nå det mål som vi vill nå och som vi måste kunna nå, nämligen att i det väsentliga få slut på narkotikamissbruket. Här föreligger till behandling i dag två olika förslag från Kungl. Maj:t. Om jag redan nu får säga ett par ord om det förslag som skall behandlas härnäst, vill jag bara framhålla att det inte är någon av oss som med lätt hjärta vill godkänna ett sådant förslag. Under normala förhållanden skulle vi väl aldrig vilja fatta beslut om telefonavlyssning, men båda dessa förslag som vi har att behandla i dag har tillkommit som en följd av de extraordinära omständigheter som narkotikafrågan för närvarande befinner sig i. Vi för ett försvarskrig mot narkotika och narkotikalangarna, och det kriget kräver extraordinära åtgärder. Förslaget till lag om telefonavlyssning är enligt min mening i alla fall kringgärdat med så stränga regler till skydd för rättssäkerheten, vartill kommer att lagen föreslås vara giltig endast en kort tid, att jag tycker att förslaget kan bifallas utan alltför stor samvetsnöd. Inte heller den höjda strafftiden för vissa grava brott i samband med narkotikalangning är någonting som vi i och för sig skulle önska, men brottens svåra följder leder till tvånget att genomföra kraftiga allmänpreventiva åtgärder. Herr Blomquist har redan angivit den grund på vilken vi bygger vårt förslag om den straffsats som vi har stannat vid och som ligger bakom vår reservation. För övrigt kan sägas att mycket beror inte bara på straffets längd, utan också på hur domstolarna tillämpar lagreglerna och hur straffet genomförs. Det straff som det här är fråga om gäller ju inte narkotikamissbrukare utan narkotikalangare. Som herr Blomquist anförde, finns det både knarkare och langare. Men det är klart att det mycket ofta, kanske till och med oftast, är fråga om båda kategorier samtidigt. Det är emellertid angeläget att understryka att straffet inte gäller missbruket utan langningen. Men också när det gäller missbruket, där vård är det väsentliga, kan man bli tvungen att vidta åtgärder som man i princip annars inte skulle vilja genomföra.

Även dessa åtgärder ingår som led i vårt krig mot narkotika. Våra insatser måste riktas åt alla håll; kriget måste föras på alla fronter. Låt mig i detta sammanhang peka på en liten detalj som jag har blivit uppmärksamgjord på! Häromdagen hörde vi i TV hur man hade startat med återkrävande av studiehjälpsmedel i enlighet med de föreskrifter som gäller på detta område. En betydande grupp av dem som skulle krävas på pengar hade börjat sina studier och fått utkvittera hela studiemedelsbeloppet för en termin och hade sedan avbrutit sina studier. Det är så att säga en sida av denna sak. Men den har också en annan sida.

I förra veckan fördes här i kammaren en debatt mellan herr Wirtén och statsrådet Palme om åtgärder mot narkotikaoch alkoholmissbruk bland ungdomen. Herr Palme redogjorde för en hel del saker som var i gång, men såvitt jag kan förstå efterlyste herr Wirten förgäves konkreta åtgärder inom skolväsendet. De här stora utbetalningarna görs i enlighet med gällande föreskrifter, och av skolkuratorerna framförda önskemål att man inte skall göra så stora engångsutbetalningar har avvisats med hänvisning till de gällande reglerna. Någon prövning av allvaret i syftet med de igångsatta studierna görs inte. Det förefaller ibland som om vederbörande startade studierna som en spekulation med avsikt att avbryta dem så snart det stora beloppet, som det här är fråga om och som kan uppgå till några tusen kronor, har utbetalats. En översyn av bestämmelserna angående utbetalning av studiemedel skulle vara en konkret åtgärd inom utbildningsväsendet, vilken skulle kunna bidra till att uppnå vad vi syftar till med de båda förslag till lagändring som är under behandling, nämligen att komma till rätta med narkotikalangningen. Jag ber att få instämma i herr Blomquists yrkande om bifall till reservation I.
Herr talman! Det är ett mycket allvarligt samhällsproblem som vi nu diskuterar, vilket också framgått av de tidigare inläggen i debatten.

De profiterar på människors svaghet och problem, och ofta raserar de människors liv. Det finns redan nu alltför många exempel på hur präktiga och ambitiösa skolungdomar, som på lek börjat prova denna nya form av verklighetsflykt och som blivit slavar under lasten, undan för undan har brutits ned. Det har börjat med sådana symptom som slöhet och håglöshet, det har fortsatt med skolkning från skolan, och slutligen har de helt måst lämna skolarbetet. Vad som gör det hela så allvarligt är att farsoten mer och mer tycks gripa omkring sig och få allt större följdverkningar. Samtidigt verkar det som om det inte är fråga om en tillfällig epidemi utan om något som kommit för att stanna, men man får innerligen hoppas att så inte blir fallet. Om vi måste resignera och acceptera narkotikabruket som något naturligt och ofrånkomligt, då får vi verkligen problem som är hart när omöjliga att bemästra. Det ropas på krafttag från olika håll, och en viss förståelig men inte desto mindre olycklig hysteri har kunnat märkas. Regeringen har med stort allvar tagit itu med dessa problem. Polis och tull har fått ökade resurser, och deras intensifierade arbete har givit goda resultat, om man nu kan säga att någonting är gott i detta allvarliga sammanhang. Risken är att det i första hand är de s.k. mellanhänderna, som ofta själva är missbrukare, som åker fast, medan de stora bovarna — narkotikagrossisterna — går fria. Ökad uppmärksamhet riktas också på våra vårdmöjligheter, inte minst eftervården. I enlighet med regeringens tiopunktsprogram och efter överenskommelse mellan socialstyrelsen, landstingsoch kommunförbunden kommer nu regionala överläggningar att äga rum på olika platser i landet i syfte att kartlägga och diskutera de lokala resurserna och problemen vad avser vård av narkomaner. Den viktigaste insatsen mot narkotikan är dock, som jag ser det, upplysning och propaganda. Den bör givetvis ske först och främst i skolan men även i ungdomsorganisationer och annorstädes. Jag tror att man skulle vinna mycket om man kunde avdramatisera just själva bruket av narkotika. De förebyggande åtgärderna får inte glömmas bort inför allt tal om vård och brottsbekämpande, som naturligtvis i sig själva är viktiga. Till det mest angelägna vill jag räkna ungdomsorganisationernas verksamhet. Dessa bör på allt sätt stödjas i sitt arbete för att ge ungdomen en meningsfylld sysselsättning på fritiden, för att engagera och aktivera den på olika sätt. Här bör samhället satsa än mer i form av föreningsstöd, tillhandahållande av trivsamma fritidslokaler och fritidsanordningar av olika slag. I det arbetet kan vi säkert räkna med föreningsung:- domens hjälp. Det är den ungdomen som inte syns i några demonstrationer, som inte förekommer i TV eller andra massmedia men som under stora svårigheter och uppoffringar försöker göra en insats i ungdomsarbetet. De behöver ökade resurser. Här har både stat, landsting och kommun en uppgift som är mycket betydelsefull just i kampen mot narkotika och andra osunda företeelser bland dagens ungdom. ” Glädjande nog har regeringen nu meddelat att den utöver den miljon som skall satsas för ökad information om narkotika även ämnar ge ungdomsorganisationerna ekonomiskt stöd till deras upplysningsverksamhet kring dessa problem. De två föreliggande propositioner som diskuteras i dag är också ett led i kampen mot narkotikan. Den skärpning av straffsatserna för grova narkotikabrott som vi nu har diskuterat har väl ingen något emot, även om den inte i någon högre grad lär hjälpa. Sex, åtta eller tio års straff har nog inte någon avgörande avskräckande inverkan. Frestelsen att göra svindlande inkomster på detta sätt är alltför stor. Med en straffsats på sex år får man dock en bättre samordning av maximistraffen i de nordiska länderna. Därför yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag skall inte mycket förlänga debatten, men några inlägg ger mig anledning att göra ett par påpekanden. Herr Sveningsson var inne på frågan om man inte skulle ha planerat bättre och ingripit i olika avseenden tidigare. Jag vill erinra herr Sveningsson om att vi i fjol vid denna tid behandlade en mycket omfattande proposition om både narkotikastrafflagen, vårdsidan och åtskilliga andra ting. Några reservationer framfördes inte mot det förslag som då framlades. Det var ett enigt riksdagsbeslut. Jag hade anledning understryka att denna enighet var värdefull därför att jag tror att det betyder mycket att man kan få en samlad opinion då det gäller kampen mot narkotikamissbruket och inte minst kampen mot de profitörer som opererar. Låt mig göra ytterligare ett par korta tillägg. Vi diskuterar i dag ett utskottsutlåtande som avser en straffskärpning. Föregående beslut av riksdagen innebar en straffhöjning från ett till fyra år. Nu föreslås en skärpning till sex år. Sammanlagt innebär alltså ett bifall till propositionen en höjning av maximistraffet från ett till sex år under loppet av ett år. Såsom redan påpekats, är det möjligt att vid sammanträffande av flera brott med tillämpning av bestämmelserna i brottsbalken utmäta straff på upp till åtta år. Regeringen anser att en likformighet inom Norden på detta område är synnerligen önskvärd. En enhetlig nordisk syn på narkotikaproblemet är ägnad att öka våra möjligheter till gemensamma ansträngningar i kampen mot narkotikamissbruket, mot <narkotikaprofitörerna. Jag vill understryka vad utskottet har framhållit, nämligen att narkotikaproblemet inte kan lösas enbart genom straffskärpning utan att det torde vara av större betydelse att man genom effektiva insatser från tullens och polisens sida kan öka risken för upptäckt av brott. Vi kan också med tillfredsställelse notera att de ökade insatserna från polisens sida har gett resultat. Det sker mycket på detta område — det vill jag betona, herr talman. Vi behandlar här separat en lagstiftningsfråga. Genom omfattande omdisponeringar har betydande personalstyrkor inom tullverket och polisväsendet emellertid satts in för att förhindra spridningen av narkotika. Genom skolväsendet sker en omdisponering för att möjliggöra ökad undervisning och upplysning i frågor som rör missbruk av narkotika. Socialstyrelsen genomför också, som herr Hjorth framhöll, en omfattande inventering av vårdresurserna och diskuterar direkt med landstingen och kommunerna konkreta möjligheter till en utökning och en förbättring av vårdoch behandlingsresurserna. Socialstyrelsen verkar även för att åstadkomma största möjliga integration mellan de olika länkarna i vårdkedjan: uppsökande verksamhet, öppen vård, sluten vård och eftervård. En förstärkning av det internationella samarbetet för bekämpandet av narkotikamissbruk har också åstadkommits genom att Förenta Nationernas narkotikakommission i januari i år efter ett svenskt initiativ har anta git en kraftigt formulerad rekommendation om kontroll av vissa s.k. centralstimulerande medel. Information i denna fråga är en viktig sak, det vill jag starkt understryka. Det är också viktigt att de pågående och planerade insatserna på olika fält kombineras med ett sakligt underbyggt upplysningsarbete från samhällets sida. Syftet bör vara att höja det allmänna medvetandet om narkotikaproblemens allvarliga karaktär från såväl individuell som samhällelig synpunkt. En planläggning av upplysningsverksamheten pågår inom det tillsatta samarbetsorganet för bekämpandet av narkotikamissbruk. Jag sade i medkammaren i går att det ligger i sakens natur att det upplysningsarbete som det här gäller bör bedrivas i olika former för att nå ut till så många grupper i samhället som möjligt. Av största betydelse är den intensifiering av programverksamheten för här berörda område som Sveriges Radio avser att genomföra under våren. Det är, tror jag, ytterst angeläget att massmedia här går in med sakligt väl underbyggda upplysningsprogram. Herr talman! Jag skall stanna med vad jag nu anfört. Jag vill dock allra sist säga att det beslut kammarens ledamöter står i begrepp att fatta blir en del av de skärpta insatser som vi nu förverkligar ute på fältet. Dessa bygger på det beslut riksdagen fattade i fjol på grundval av regeringens proposition. Det tiopunktsprogram som lades fram i slutet av december var ett uppföljande av den propositionens intentioner och riktlinjer.

Herr talman! Visst har det hänt något på detta område, herr statsråd. Sedan beslutet fattades i riksdagen för ett år sedan har tagits många initiativ och vidtagits en mängd åtgärder från såväl statens, landstingens som kommunernas sida. Jag var delvis inne på detta i mitt första anförande. Men vi har allesammans, det påpekade jag också, behov av att få ett grepp om alla dessa stora och skrämmande frågor. Jag vet att riksdagen av olika skäl inte kunnat få det ännu, och därför har vi under tiden fått söka lösa delfrågor — i dag behandlar vi straffskärpning och telefonavlyssning. Vi är emellertid alla på det klara med att man inte löser narkotikaproblemen enbart genom sådana åtgärder. Därför blir vårt arbete med vårdfrågan längre fram av stor vikt. Sedan vill jag ta upp en annan fråga. Statsrådet svarade ingenting på vad herr Bengtson drog upp angående Dick Blombergs i går publicerade undersökning om förhållandena på våra ungdomsvårdsskolor. Det är alldeles uppenbart att smittorisken på institutioner av detta slag är stor. Detta gäller som vi vet — det fick vi också läsa om i går — även våra fängelser, enligt vad kriminalvårdsstyrelsen gav besked om. Jag vill påpeka att jag inte tror att man kan rikta någon kritik mot de ansvariga vare sig vid våra ungdomsvårdsskolor eller vid fångvårdsanstalterna. Enligt min uppfattning är dessa problem så svåra att personalen inte kan lastas för det som skett i detta sammanhang. Jag skulle dock mycket gärna vilja höra från statsrådet att han själv, så snart som möjligt, kommer att försöka råda bot på dessa missförhållanden. Det skulle vara tacknämligt, eftersom ett sådant meddelande som det som gjordes i går givetvis sprider oro i många läger.

Herr talman! Jag hade anledning att i medkammaren i går på en fråga angående vissa uppgifter i tidningspressen svara att vi självfallet skall undersöka denna sak. Jag har sett på före dragningslistan att en direkt fråga har ställts till statsrådet Odhnoff om bakgrunden till de uppgifter vi kunde läsa i tidningspressen i går. För dagen kan jag alltså inte gå in på det problemet. Jag har inte tagit del av materialet men skall självfallet göra det. Dock vill jag betona, herr talman, att ungdomsvårdsskolorna har blivit föremål för en icke obetydlig upprustning och att riksdagen kommer att få ta ställning till ytterligare upprustning. Vi har på olika sätt sökt lösa de problem som bland annat narkotikan har förorsakat på ungdomsvårdsskolorna. Herr Blomquist sade att det hade varit önskvärt med ett samlat grepp. Jag har hört detta förut och vill bara erinra herr Blomquist om att den proposition som han själv, såvitt jag kan erinra mig, stödde i fjol, i många avseenden utgjorde just ett samlat grepp. Vi tog där upp en rad olika förslag på grundval av den omfattande utredning som narkomanvårdskommittén hade utfört. Jag vet inte om herr Blomquist hade tillfälle att lyssna på mig för en stund sedan, då jag gjorde en mycket koncentrerad sammanfattning av åtgärder som håller på att vidtagas eller som planeras på olika avsnitt av det mycket vida fält vi här har att arbeta på. Låt mig tillägga att narkomanvårdskommittén nu är i färd med att slutföra arbetet på sitt tredje betänkande, som vi kan förvänta någon gång under våren. Den proposition vi denna gång förelagt riksdagen avsåg ju att snabbt åstadkomma en straffskärpning, som vi av olika skäl ansåg vara angelägen. Vi har, herr Blomquist, ingalunda tappat bort överblicken och översikten när det gäller kampen mot narkotika — det vill jag understryka. Vi får väl i andra sammanhang återkomma till andra delar av denna fråga.
Herr talman! Bara några få ord. Statsrådet Aspling ville här gärna hävda uppfattningen att regeringen har bevakat detta område på bästa sätt, alltid handlat rätt och riktigt. Han talar om att den proposition, som framlades förra året, antogs enhälligt. Ja, det är jag väl medveten om. Men när jag säger att regeringen borde ha visat sitt intresse tidigare, menar jag några år innan propositionen lämnades förra året. Det har inte här i riksdagen saknats röster som varnat för de faror som här hotade. Men när det har frågats, interpellerats och motionerats har man svarat: Vi följer frågan, vi har utredningar i gång, och vi har uppmärksamheten riktad på problemet. Nu har situationen blivit så allvarlig att man har fått handla i ett tvångsläge utan att invänta utredning och remissförfarande. Utskottets ärade ordförande försökte också i sitt anförande göra gällande att den proposition som antogs förra året har haft sin betydelse, och det är klart att den har haft ett visst värde. Men att så många missbrukare och narkotikalangare har fångats in under de senaste månaderna är väl ett resultat av den katastrofkonferens som regeringen höll så sent som den 27 december.
Herr talman! Jag skall inte ta upp en debatt med herr Sveningsson om vad som gjorts eller inte gjorts i det förgångna, men jag vill fästa kammarens uppmärksamhet på att denna fråga sannerligen har varit aktuell i olika avseenden och föremål för ett handlande sedan åtskilliga år. Jag skulle kunna dela upp beskrivningen i två avsnitt, dels det internationella, dels det inhemska. Redan i slutet av 1950-talet begärde man från svensk sida i Världshälsoorganisationen att alla nya preparat skulle registreras på ett särskilt sätt, nationellt och internationellt. Vi lyckades 1962 i WHO:s generalförsamling få stöd av flera stater för ett internationellt rapportsystem som bl.a. gällde lä kemedelsbiverkningar. Indirekt var det en aktion mot de centralstimulerande medlen som man då började förstå var utomordentligt farliga. Vissa medel förklarades som narkotika redan i slutet: av 1950-talet, därför att vi hade uppmärksammat att de kunde missbrukas, i narkotiskt avseende. År 1965 tillsatte medicinalstyrelsen en expertgrupp för en vid undersökning och en kartläggning. År 1966 förvandlades expertgruppen till narkomanvårdskommittén, som då också fick förstärkta resurser. Vi erhöll 1967 förslaget från narkotikakommittén — det var två stora betänkanden som sedan resulterade i den ganska omfattande propositionen. På det internationella fältet har vi fullföljt vårt arbete, och vi noterar med tillfredsställelse att vi nu i FN:s narkotikakommission har kunnat få stöd för en mycket stark rekommendation. Även på det området kommer vi att fullfölja vårt arbete. Det är lätt, herr Sveningsson, att säga att man skulle ha skärpt lagstiftningen tidigare. Men vad jag sade var att när vi lade fram propositionen i fjol och riksdagen hade att ta ställning till den, då hade såvitt jag erinrar mig herr Sveningsson ingen annan mening än den som regeringen hade gett till känna i sin proposition.

Herr talman! Det är naturligtvis svårt, för att inte säga omöjligt, att bevisa, om det är erforderligt att höja straffmaximum till sex, åtta eller tio år. Jag tycker att det är angeläget att understryka vad flera talare har framhållit, nämligen att det är lika viktigt som straffskärpningar eller kanske viktigare att man ökar risken för upptäckt. Nu har ju polisens resurser i stor utsträckning satts in på en kampanj mot narkotikabrottsligheten. Men tyvärr har man nog kunnat konstatera att det i sin tur har lett till att andra viktiga upp gifter har måst eftersättas, och jag skulle kunna lämna en del exempel på det. Jag menar alltså att när nu regeringen griper in i det vällovliga syftet att kämpa emot narkotikabrottsligheten, hade det varit önskvärt att man funderat en gång till på frågan, om inte ytterligare förstärkning av polisen av den anledningen hade bort föreslås. Vi har ju möjligheter att utbilda flera poliser, och vi har ett gott rekryteringsläge. Om man fastslår att en myndighet behöver göra en mycket stor satsning, är det inte då en naturlig sak att man säger att man som följd därav också skall ställa ytterligare personella resurser till förfogande? Det finns ju möjlighet att göra det genom en tilläggsproposition under våren. Jag vill beträffande strafflatituden i alla fall peka på vad lagrådet sade förra gången det var fråga om straffskärpning. Man framhöll att de grövre brottslingar som det gäller att komma åt — det är ju framför allt organisatörerna av storlangningen — torde kalkylera med straffrisken. Det innebär naturligtvis att de kalkylerar både med det straff de riskerar om de blir upptäckta och den upptäcktsrisk som föreligger. Lagrådet hänvisade i detta sammanhang som en jämförelse till reglerna för allmänfarliga brott i 13 kap. brottsbalken. Det är rätt intressant att studera dessa regler. Jag förmodar att lagrådet i första hand syftade på brottsbalkens 13 kap. 7 § som handlar om spridande av gift eller smitta. Där beskrivs brottet så att man framkallar fara för människors liv eller hälsa genom att förgifta eller infektera livsmedel, vatten eller annat, på annat sätt sprida gift eller dylikt eller, och det är kanske det mest intressanta, överföra eller sprida allvarlig sjukdom. Det är ett annat brott än narkotikalangningen, men det har vissa beröringspunkter därmed, som lagrådet påpekade. Det är också intressant att konstatera att redan för normalbrottet är straffmaximum sex år i denna paragraf. När det gäller grovt brott är minimum fyra år och straffmaximun tio år eller livstid. Jag skall inte här plädera för att man skall ta till så hårda latituder när det gäller narkotikabrott, men jag vill ändå framhålla att en så att säga teknisk jämförelse skulle kunna leda till t.ex. två — åtta år eller något sådant för grova narkotikabrott. Därmed hade diskussionen om telefonavlyssning inte behövt hållas, eftersom telefonavlyssning då automatiskt skulle blivit tillåten enligt de allmänna reglerna härom. Detta sagt inom parentes, ty det skall i och för sig inte vara avgörande. Emellertid är det naturligtvis riktigt, som statsrådet Aspling framhåller, att det är önskvärt, kanske angeläget, att ha en nordisk enhetlighet i fråga om brottslighetens bekämpning och kanske även i fråga om strafflatituden.

Önskvärt vore att vi slapp straffskärpning, men om det visar sig nödvändigt skulle en sådan latitud inte bli något enastående i jämförelse med andra straffstadganden i brottsbalken. Herr talman! Med dessa ord vill jag framhålla att jag ser de av regeringen föreslagna åtgärderna som ett steg i riktning mot narkotikabrottslighetens bekämpande. Jag hoppas att man inte bundit sig för att inte ta ytterligare steg om så skulle visa sig nödvändigt.